Herr talman! Sten-Ove Sundström nämnde ordet ”krisplan” och sade att det var en lek med ord. Detta är enligt min mening att förenkla saken väldigt mycket. Vi är inte så beroende av ordet ”krisplan”, vi är beroende av att vi får handlingskraft och aktiviteter när det gäller att göra någonting åt trafikolyckorna. Detta är vad det handlar om. Om Sten-Ove Sundström kan ställa upp på de krav vi har framfört i vår motion och på det som jag sade i mitt anförande, då kan vi omgående slopa ordet i fråga, då behöver det inte bli någon lek med ord. Jag vet att det pågår utredningar och en del aktiviteter på detta område, men det gäller att göra någonting nu, att komma till handling och göra det snabbt. Vi kan inte hålla på att år efter år skylla på utredningar och annat. Nu måste vi göra någonting. Detta är en så pass angelägen fråga att vi borde kunna göra något gemensamt. I stället för att påstå att det är en lek med ord borde vi gå till handling.
| Herr talman! Jag noterar att socialdemokraterna passivt accepterar den årliga trafikökningen. Därmed undviker man grundproblemet. Då är det inte att undra på att socialdemokraterna inte kan ställa upp för en mer ambitiös målsättning i fråga om trafiksäkerhetsarbetet. Detta blir ju omöjligt om man låter problemet växa. Enligt socialdemokraterna går det tydligen inte att specialdestinera hälften av NTF:s informationsanslag till att informera och propagera för ett utnyttjande av trafiksäkrare alternativ än bilen. Men vi skall väl ändå här i riks | dagen tala om vilken inriktning anslagen skall ha, vad de skall användas till. | Detta är ju precis vad det handlar om, nämligen att ungefär hälften av anslagen skall gå till denna typ av information och inte bara till bilvänlig information. Vi inser att det är nödvändigt att ungefär hälften av anslaget går just till ; information om hur man lär sig att hantera bilen på ett så säkert sätt som | möjligt, men den andra hälften bör gå till insatser för att få folk att bättre | utnyttja de trafiksäkrare alternativ som finns. Det är faktiskt ganska obe gripligt att socialdemokraterna inte kan inse och acceptera detta. Vi menar att man faktiskt här från riksdagen kan kräva att de statliga bidrag som delas | ut skall användas till just sådant som har bra effekt. Varför skall man dele | gera ut detta till NTF? Det är egentligen ganska obegripligt. | Med detta vill jag återigen yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Sten-Ove Sundström hänvisar i sitt anförande till miljöavgiftsutredningen när det gäller bidrag för inmontering av katalysatorer i äldre bilar. Vi får väl se vad det blir för resultat när utredningens förslag har givit upphov till en proposition. | I en tid när det genom ökad beskattning blir allt dyrare att köpa och inneha bil är det enligt min uppfattning väldigt viktigt att de människor som, beroende på kostnaderna, är tvungna att ha en äldre bil ändå ges möjlighet att inmontera en katalysator. Det är däremot inte alldeles nödvändigt att kostnaderna för inmonteringen täcks helt och hållet. Jag tror faktiskt att det hos många människor finns en beredvillighet att själva ta en kostnad för att därigenom känna att de också gör en miljöinsats. Rent pedagogiskt tror jag att den beloppsgräns vi föreslår i vår reservation är riktig. Men, som sagt, vi får väl se vad miljöavgiftsutredningens förslag så småningom leder fram till när det gäller förslag till riksdagen.
Herr talman! Om det vore så att den av folkpartiet föreslagna krisplanen skulle innehålla något nytt, då fanns det anledning att fundera över det. Men om man skall döma av det som står i reservation 2 av folkpartiet, där man säger att en sådan här plan bl.a. skulle kunna innehålla hastighetsbegränsningar, ökad trafikövervakning och förarutbildning, så är det inte fråga om några nyheter. Det pågår ju aktiviteter på samtliga dessa områden. Om det skall finnas någon trovärdighet i folkpartiets krav på en krisplan bör Kenth Skårvik ta chansen och redovisa vilka nyheter på trafiksäkerhetsområdet som folkpartiet är berett att satsa på för att sätta kraft bakom orden om att en krisplan skulle ha någon effekt i kampen för en ökad trafiksäkerhet längs våra vägar. Det är klart, Roy Ottosson, att vi så långt som möjligt skall bygga ut kollektivtrafiken och därigenom bereda fler och fler trafikanter i vårt land möjlighet att åka säkrare och bekvämare. Men detta gör vi inte genom att styra över anslagen på det sätt som miljöpartiet föreslår. Det enda sättet att klara överflyttningen är att se till att kollektivtrafiken blir bekväm och att den byggs ut. Denna utbyggnad pågår också på flera områden. Detta uppnås alltså inte genom informationsinsatserna i sig, men dessa behövs mycket väl för att vi skall kunna säkra och förbättra trafiksäkerheten längs våra vägar. Vi skall också komma ihåg att man i stora delar av landet, t.ex. i glesbygden, inte har denna möjlighet att välja. Så visst behöver vi behålla dessa informationspengar för att kunna skapa oss en bättre trafiksäkerhet.
Herr talman! Varken jag eller folkpartiet har sagt, Sten-Ove Sundström, att det här är fråga om någon nyhet. Vad vi vill är att det skall vara en större intensitet. Vi skriver i reservationen att det nu är dags för en kraftsamling i kampen mot ökningen av antalet trafikolyckor. Denna kraftsamling innebär att vi gemensamt bör göra något. Vi har pekat på ett antal saker som kanske i och för sig har funnits med förut men som vi tycker att man borde sätta kraft bakom för att det skall hända någonting. Det gäller t.ex. kringfartslederna runt våra stora städer, som vi menar ger en säkrare trafik eftersom vi då slipper ha trafiken inne i städerna. Vi har också sagt att man kan göra om systemet med omkörningsfiler och planskilda korsningar samt separera cykelbanor. Vi tror att det kan vara angeläget att rätta till sådant för att situationen skall bli bättre. Vi har även påpekat att polisen behöver mer resurser, inte bara i kampen mot brottsligheten utan även ute på vägarna. Jag vill i detta sammanhang också påpeka att det inte är nödvändigt att det alltid sitter två poliser i varje bil. Om vi har en polis i varje bil kanske man kan utöka antalet poliser på vägarna. De kan använda motorcyklar eller annat. Detta är frågor som jag inte nu vet svaret på, men om vi gemensamt försöker göra någonting åt detta tror jag att det kan bli fråga om en kraftsamling. Men därmed inte sagt att det är fråga om några nyheter.
Herr talman! Ja visst behöver kollektivtrafiken byggas ut. Detta är vad miljöpartiet också föreslår i en lång rad motioner till riksdagen. Jag konstaterar att socialdemokraterna säger nej på punkt efter punkt. Och någon utbyggnad blir ju inte av med de förslag som regeringen och socialdemokraterna lägger fram, möjligen kan det bli fråga om någon marginell förändring. Om det skall bli möjligt att utnyttja kollektivtrafiken effektivt, så att därigenom bl.a. trafiksäkerheten kan förbättras både för samhället i dess helhet och för de enskilda människorna, då är det viktigt att människor också vet hur de på bästa sätt kan utnyttja kollektivtrafiken för att ta sig till olika ställen. Det krävs en hel del information om detta, och säkert är det också nödvändigt att propagera för denna typ av trafik. Det finns ju praktiskt taget en hel generation ungdomar som har vuxit upp med flyget i stället för järnvägen och som inte vet hur man på ett effektivt sätt använder järnvägen för att ta sig till olika delar av landet. Det finns ju väldigt många människor i Sverige i dag som inte vet hur man skall utnyttja kollektivtrafiken på ett bra sätt och som därför känner sig tvingade att ta bilen. De är osäkra och vet inte hur man skall göra. Vi kräver här att informationen skall förbättras, detta även med tanke på trafiksäkerheten. Men socialdemokraterna säger att det inte behövs. Jag beklagar denna inställning. Med detta vill jag än en gång yrka bifall till våra reservationer.
Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att jag och Kenth Skårvik tydligen nu är överens om att folkpartiets s.k. krisplan inte innebär någon nyhet och att det egentligen sedan tidigare pågår aktiviteter på samtliga områden som denna krisplan tar upp. Jag tror inte att Roy Ottosson har missat storstadsutredningens förslag och alla idéer som i denna utredning har presenterats om hur vi skall kunna klara av utbyggnaden av kollektivtrafiken i storstadsområdena. Det pågår alltså en rad aktiviteter som går ut på att förbättra kollektivtrafikbeståndet på dessa områden. Sedan säger Roy Ottosson att det finns massor av ungdomar som inte vet hur man reser med järnväg. Jag tror inte att det är särskilt komplicerat att beskriva hur man uppsöker SJ:s biljettkontor och den vägen får en rad informationer. I varje fall är det argumentet inte särskilt övertygande när det gäller att ändra NTF:s anslag för att skapa säkrare bilism i vårt samhälle.
Herr talman! Vi kan säga att vi är överens om de frågor jag tagit upp här, Sten-Ove Sundström, om ni lovar att vi gör någonting nu så att det händer någonting. Vi måste gemensamt göra en kraftsamling för att öka trafiksäkerheten på våra vägar.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Sten-Ove Sundström inte anser att det behövs en förbättrad information om hur man kan resa kollektivt i stället för att ta bilen och på det sättet undvika att skapa onödiga säkerhetsrisker. Han vill här tydligen inte ens indirekt erkänna att vägtrafiken är det mest trafikosäkra sättet att färdas. Han anser inte att trafiksäkerhetsarbetet skall innefatta att man lämnar bättre information och propagerar för säkrare sätt att åka, t.ex. kollektivt. Jag kan bara beklaga den inställningen.
Herr talman! Jag tror att de insatser som görs på de områden jag tidigare nämnt av trafiksäkerhetsverket, NTF och andra frivilligorganisationer samt det utredningsarbete som nu görs beträffande körkort, aktivt kommer att bidra till att vi lyckas minska antalet skadade och dödade på våra vägar. Jag är övertygad om att vi liksom tidigare kommer att klara av en stor del av detta arbete genom de insatser som nu pågår.

Herr talman! Vi skall nu behandla bostadsutskottets betänkande nr 13 som berör bostadsförsörjningen. Det känns onekligen litet overkligt att diskutera bostadsförsörjningen utan att diskutera bostadsfinansieringen. Därför blir detta en något stympad debatt. De mest överskuggande frågorna när det gäller bostadspolitiken just nu är ju vad som händer i samband med skatteomläggningen, och det vet vi först den 17 april, då propositionen läggs fram. Propositionen skall sedan behandlas i kammaren den 8 juni. Det är också skattereformen som i första hand nu oroar de boende. En fråga som många ställer sig är: Kommer vi att ha råd att bo i framtiden när skatteomläggningen är genomförd? Anledningen till att man ställer sig denna fråga är att det läggs så stor finansieringsbörda på bostadssektorn. Skatteutredningarna har förutsatt att beskattningen av bostadssektorn skall bidra till att finansiera en tredjedel av kostnaderna för skatteomläggningen. Efter överenskommelse mellan folkpartiet och socialdemokraterna är man nu beredd att ta i anspråk en ännu större del från bostadssektorn för att täcka finansieringen. Vi i centern tycker att denna oro verkligen är befogad. Vi har vänt oss emot att man beskattar boendet så hårt. Därför är det naturligtvis svårt att nu göra en helhetsbedömning av hur framtiden på bostadsmarknaden kommer att te sig. Det kommer säkert att vara svårt att kunna garantera tryggheten för boende. Från vår utgångspunkt måste målsättningen vara att alla skall ha möjlighet att bo i en bra bostad, till en rimlig kostnad, i en god miljö. Denna möjlighet har inte alla i dag. Det måste dock tillhöra den grundtrygghet som vi som politiker är ansvariga för att bygga upp i detta samhälle. Vad man än har för synpunkter, är ju inte tryggheten på bostadsmarknaden fulländad i dag. Bostadsbristen är stor. I betänkandet har vi gjort en analys. I dag står 620 000 människor i detta land i bostadskö. Hälften av dem saknar en bostad. Byggkostnaderna accelererar fortfarande. Det finns miljöhot. Det gäller problemen med sjuka hus och radon, som inte är lösta. Räntehöjningarna går i taket. Varje procents höjning ger direkt en ökad boendekostnad med 50 kr. i månaden per 100 000 lånade kronor. Under det senaste halvåret har räntorna stigit med 5 26. Det innebär 1 250 kr. i hyreshöjning för den som har ett lån på 500 000 kr., där räntan inte är långsiktigt fastställd. Stora resurser tas också i anspråk för byggande och för energi, som är knapp och dyr i dag. Att det ser ut så här illa på bostadsmarknaden bär naturligtvis det parti som har ansvaret för regeringsmakten och politiken i landet ett stort ansvar för. Jag vill dock inte säga att man kan lasta regeringen för allt elände som nu ändå finns på bostadsmarknaden. Vi menar emellertid att det i många stycken har förts en felaktig politik som har lett fram till dessa problem. Det krävs därför en omläggning av bostadspolitiken och politiken i övrigt. Vi har ifrån centerns sida lagt fram förslag om en annan inriktning av bostadspolitiken i de motioner som vi har presenterat under den allmänna motionstiden. Många av dessa förslag finns med i betänkandet. Vi har sagt att om man skall klara de sociala målen och grundtryggheten inför framtiden krävs det, som vi ser det, för det första en rättvis finansiering av skattereformen. Den finansieringen skall inte belasta boendet så hårt som skatteuppgörelsen mellan folkpartiet och socialdemokraterna förutsätter. För det andra krävs en ekonomisk politik som håller räntorna på en betydligt lägre nivå än som i dag är fallet. För det tredje måste vi ha en politik för regional balans som undanröjer de stora obalanserna som gör att bostadssituationen blir ohållbar. Detta gäller såväl i de stora koncentrationsorterna som i de delar av landet där folket glesas ut eftersom invånarna måste flytta över till koncentrationsområden. För det fjärde krävs en politik som ökar valfriheten i boendet. I dag byggs det knappast något egnahem med äganderätt över huvud taget. Det måste ändras. På landsbygden saknas t.ex. hyresalternativet i små hyreshusenheter. För det femte krävs en politik för bättre boendemiljö och ett mera resurshushållande byggande och boende över huvud taget. För det sjätte vill vi ha en politik för ökat bosparande och en bättre behovsinriktning för de bostadssubventioner och de bostadsstöd som i dag är ganska omfattande. Det gör att vi måste minska rundgången av pengar i det system som vi har i dag. Vi vill för det sjunde också ha en mer långsiktig stabilitet i de bostadspolitiska beslut som vi fattar. Mot bakgrunden av den här principiella utgångspunkten när det gäller hur centern ser på bostadspolitiken, går jag nu över till att mera i detalj ta upp några av de reservationer som finns med i betänkandet. Av betänkandet omfattas — förutom bostadsfinansieringen, som inte finns med — huvuddelarna av förslagen i budgetpropositionen och de motioner som har lagts fram under den allmänna motionstiden. Jag konstaterar att vi gör tillkännagivanden och kommer med förslag i utskottet som på några punkter avviker från propositionen. Tre av dem är föranledda av centermotioner. Det gäller för det första att vi återigen ber regeringen att se över de förändrade villkoren till stödet för fuktoch mögelskadade hus. Vi tycker inte att de är effektiva nog. Utskottet gör nu en markering, skickar tillbaka förslaget och begär ett nytt förslag.

I reservation nr 3 tar vi från centern upp vår allmänna inriktning för bo stadspolitiken. Den har jag redan berört, och jag skall därför inte beröra denna reservation ytterligare. I reservation nr 5 tar vi upp stödet till ungdomsboende, som rubriken lyder. Innehållet är dock vidare än rubriken anger. I denna reservation tas våra förslag upp som tar sikte på att lösa bostadsbristen i två avseenden. Det gäller för det första den allmänna bristen på smålägenheter i landet, som naturligtvis gör att framför allt ungdomar drabbas. För att snabbt komma i gång med en lösning för att få fram flera mindre lägenheter föreslår vi ett stimulansbidrag på 30 000 kr. per lägenhet som kommer till, generellt över hela landet. Det gäller för det andra den brist på smålägenheter och hyreshusalternativ som finns i landetoch som bl.a. har diskuterats i landsbygdskampanjen ”Hela Sverige skall leva” under flera år. För att öka tillgången på lägenheter och komma i gång med byggnation på de små orterna och på glesbygden föreslår vi ett stimulansbidrag — utöver dessa 30 000 som gäller för hela landet — på ytterligare 50 000 kr. per lägenhet. Totalt blir det således en stimulans på 80 000 kr. per lägenhet. Med de pengar som vi har anvisat har vi en målsättning att snabbt få till stånd 1 000 nya lägenheter på landsbygden och i de små orterna och ungefär 5 000 lägenheter i landet i övrigt. Totalt gör det 6 000 nya lägenheter för att klara av bristen eller i varje fall för att komma i gång för att effektivare och snabbare lösa problemet. Vi anser att denna typ av bidragsgivning — direkt utan långsiktig koppling till lån och annat — ger ett effektivare stöd. Det ger heller inga låsningar och uppbindningar inför framtiden för subventioner på bostadssektorn. Av våra förslag här följer att vi avstyrker ungdomsbostadsstödet som finns med i propositionen och som har funnits några år. Vi tycker att det är krångligt och ineffektivt. Det stödet är direkt styrt till genomgångsbostäder för ungdomar. Vårt förslag tar sikte på att lösa problemet i ett vidare perspektiv. Det har också en betydligt högre ambition. Vi satsar 230 milj.kr. på detta, medan de pengar till genomgångsbostäder som regeringen tar upp i budgeten uppgår till 15 milj.kr. Det är alltså en avsevärt kraftigare ambition i engångsinsatser som vi här föreslår. I reservation 12 aktualiserar vi frågan om det ekologiska byggandet. Byggandet och boendet tar mycket stora resurser i anspråk, nämligen dels mark för bostäderna, dels mark för trafiklösningar. Energiåtgången för uppvärmning och transporter är betydande. Boendet belastar dessutom miljön med avfall och med utsläpp i luften. Resursknappheten och god miljö kräver att boendet och byggandet bättre anpassas till de ekologiska system som vi har. Med en bättre sådan anpassning får vi också trivsammare boendemiljöer och lägre sårbarhet i våra trafiksystem och i vårt boende. Detta förutsätter, som vi ser det, att man planerar arbete, boende och service i nära samverkan med varandra i de lokala samhällena. Avfallsfrågorna måste få en annan och effektivare lösning än i dag. Kan vi t.ex. i framtiden transportera vårt avfall med hjälp av en av de viktigaste naturprodukter som finns på vår jord, nämligen rent och friskt vatten? Det är en av de frågor som vi måste ställa oss för framtiden. Hur blir vi effektivare på att använda energin för att klara kärnkraftsavvecklingen? Det är en annan fråga som vi måste ställa oss när vi diskuterar bostadspolitik och den framtida utformningen av boendet. För att uppnå ett mer resurshushållande boende krävs att vi får systematiska miljökonsekvensbeskrivningar som beslutsunderlag i samhällsplaneringen. Det krävs vidare bättre resursbevarande byggnadsteknik, ändrade byggnadsregler för det ändamålet samt en rad andra åtgärder. Det är en sådan idéinriktning som vi för fram i vår motion om det resurshushållande boendet och byggandet. Tyvärr har vi inte fått gehör för denna motion, och därför har vi avgett reservation 12 om ekologiskt byggande. I reservationerna 14, 15, 16 och 20 belyser vi en rad problem som hör samman med bostadsproblemen i storstadsområdena och inte minst i Stockholmsområdet. Stockholmsproblematiken och över huvud taget storstadsproblematiken är känd, varför jag inte behöver beskriva den närmare. Vi har i flera år krävt åtgärder och lämnat förslag till lösningar. En del förslag har tagits upp av regeringen, men det har skett för sent. Man har först sagt nej, t.ex. i fråga om investeringsavgifter, varpå de har införts efter ett par år och då inte blivit så effektiva som de skulle ha blivit från början. Rent generellt tycker vi att både regeringen och de lokalt ansvariga i storstäderna gör för litet för att lösa dessa svåra problem. Stockholmspolitikerna måste exempelvis utnyttja det instrument som vi har gett dem genom PBL och se till att reservera den mark som behövs för boende. I våra motioner och reservationer för vi framför allt fram fyra åtgärder. För det första är det åtgärder för att ta fram lägenhetshotell. Många övernattningslägenheter står tomma. Om de skall kunna stå till bostadsmarknadens förfogande måste det finnas alternativ. Vi har påpekat att man bör fundera på att i samverkan med hotellnäringen bygga billiga övernattningsalternativ i s.k. lägenhetshotell. För det andra pekar vi på åtgärder för att få kommunerna att lokalisera kontor utanför stadskärnorna. Det är ett mycket stort tryck på stadskärnorna som gör att fler och fler bostäder omvandlas till kontor. För att skapa utrymme för fler bostäder måste man i de centrala delarna av storstäderna få större tillgång till just bostäder. Strävan bör alltså vara att decentralisera olika verksamheter som nu inryms i lokaler inne i städerna. Det betyder att man får en inomregional regionalpolik i storstadsområdena. För det tredje har vi krävt att statens markinnehav skall inventeras i berörda områden. Staten har stora markresurser i exempelvis Stockholmsområdet som skulle kunna användas till bostadsproduktion. Vi har för det fjärde pekat på åtgärder för att få till stånd arbetsplatsbyten och därmed ett närmare samarbete mellan arbete och bostad. Dessa skall alltså ligga i närheten av varandra så att långa och tröttande pendlingsresor kan undvikas. Ingen möda får sparas när det gäller att försöka mildra bostadskrisen just i storstadsområdena. Bristen på bostäder ökar och priserna stiger. Snart är det bara de välsituerade som har råd att bo i innerstaden. Segregationen har ökat påtagligt. Det senaste som är på gång är att juridiska personer kräver att få köpa bostadsrätter. Det driver i sin tur upp kostnaderna på bostäder och medför att många människor inte har råd att bo i dem. Så länge vi inte kommer till rätta med bostadsbristen får vi aldrig en normal bostadsmark nad. Därför är det viktigt att vi hela tiden anstränger oss och gör insatser på detta område. Jag vill fråga utskottsmajoriteten om den verkligen inte är beredd att på allvar ta itu med problemen på bostadsmarknaden i storstäderna. Vilka förslag har man tänkt sig? I reservation 35 behandlar vi frågan om kommunernas VA-nät. Upprustningstakten i dag är alldeles för långsam. Om vi gör jämförelser bakåt i tiden kan man säga att vi i dag upprustar det vattenledningsoch avloppsnät som lades ned i jorden på Gustav Vasas tid. Det skall ses i perspektivet att livslängden för dessa system är mellan 50 och 100 år. Detta innebär naturligtvis ett oerhört slöseri med resurser av skilda slag. I reservationerna 50, 51 och 54 följer vi upp våra tidigare förslag om ett saneringsprogram mot radon i bostäder, något som vi ser allvarligt på. Vi anser att problemet ännu inte har fått en tillfredsställande lösning. I reservation 50 berör vi exempelvis villkoren för radonbidraget, som vi tycker skall förbättras för att få till stånd de åtgärder som måste vidtas. Herr talman! Tillgänglighet till bostäder är en annan mycket viktig fråga. För att öka tillgängligheten för exempelvis de handikappade har staten på ett tidigt stadium gett bidrag för installation av hissar i flervåningshus. I regeringens proposition förlängs inte utbetalningen av detta bidrag. Det innebär att aktiviteterna för att göra lägenheter mer tillgängliga kommer att avstanna, och det tycker vi är olyckligt. Vi har anvisat pengar så att detta hissbidrag kan utgå som tidigare. Herr talman! Det är först när vi har behandlat detta betänkande färdigt som den verkliga kampen för rätten för alla att ha en bostad börjar. Får vi inte en rättvis finansiering av skattereformen, då är mångas trygghet i fara. Jag vill fråga socialdemokraterna i bostadsutskottet om ni verkligen är beredda att på allvar ta upp kampen för de sociala målen i bostadspolitiken. Det är nu vi går in i slutspurten på den viktiga debatten under våren. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer som centerns företrädare har skrivit under och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi skall nu debattera ett område som är mycket omfattande. Det visar även det här betänkandet. Det är ett relativt tjockt betänkande. Bostadssektorn är troligen den mest reglerade sektorn i hela samhället. Det är i dagarna vanligt att jämföra olika företeelser med det som händer i Östeuropa just nu. Även om man inte skall hårdra en sådan jämförelse kan man konstatera att vi i Sverige har en jämförbar situation på bostadsmarknaden — Agne Hansson var inne på att hundratusentals människor köar efter en bostad. Vidare har det uppträtt fenomen som uppträder i alla centraldirigerade system, nämligen ”svarta pengar” och olagliga lägenhetsaffärer. Dessutom är det mycket svårt för människor att få sina önskemål uppfyllda. Samtidigt — och även detta berörde utskottsordföranden — kommer i varje fall delar av detta område att förändras i viss utsträckning i samband med att vi föreläggs den bostadsfinansiella propositionen den 17 april. Det är möjligt att vi kommer att beröra de frågorna även i dag, men jag misstänker att den stora debatten på det området kommer senare under våren. Jag tog mig tid att inför den här debatten slå upp ordet ”bostad” i Svenska akademiens ordlista. Jag tänker läsa upp stora delar av de ord som man kan finna i ordlistan. Där står bl.a. bostadsbidrag, bostadsbrist, bostadskvot, bostadskö, bostadskris, bostadsnämnd, bostadslös, bostadssubvention, bostadspolitik och sist men inte minst bostadsproblem. Detta är ju ganska belysande för den situation som råder i dag. Det finns alltså en mängd olika begrepp som inleds med ordet bostad. Vi har nämligen ingen fungerande bostadsmarknad i Sverige i dag. Vi har mer en typ av administrativt system. Detta har lett till att en ond cirkel bildats,och det är människorna på bostadsmarknaden som har blivit de stora förlorarna. Den s.k. sociala bostadspolitiken, som socialdemokraterna talar mycket och varmt om, är faktiskt orsaken till detta problem. Den s.k. sociala bostadspolitiken har medfört att vi har fått en bostadsmarknad som inte längre fungerar. Precis som i liknande fall är det människorna som har satts på undantag. Vi moderater vill förändra mycket på det här området. I detta förändringsarbete är vår ledstjärna att vi skall låta människorna styra mer och politikerna styra mindre. Vi har en mängd moderata förslag som skulle lösa många av dagens problem. Genomgående för dessa förslag är att människornas inflytande ökar, och därigenom skulle vi få en fungerande marknad. Jag kan ge några exempel på moderata krav. För det första vill vi ha en ökad naturlig rörlighet. Sverige har flest bostäder per capita i hela världen, men i dag förhindrar man via olika politiska beslut en naturlig rörlighet. Man får därigenom inlåsningseffekter som motverkar ett effektivt utnyttjande av alla de bostäder som vi trots allt har. Vi moderater har sagt att vi vill förändra reavinstbeskattningen — den beskattning som man i dagligt tal brukar kalla flyttskatten. För det andra vill vi i vissa delar förändra hyressättningssystemet. Vi vet att människor ofta är beredda att betala mer för en centralt belägen bostad än vad de i genomsnitt gör i dag. Det är också rimligt att man inte betalar lika mycket, dvs. att man betalar mindre för en ocentralt belägen bostad. Jag har läst en skrift som professor Bo Södersten har skrivit — tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot i den här kammaren. I skriften En ny bostadspolitik har han visat hur den nuvarande hyressättningen i praktiken fungerar. I skriften finns en tabell med en kommenterande text. Jag kan ta några exempel från tabellen, och de handlar om hyrorna hos ett av de största allmännyttiga bostadsföretagen i den här regionen, Stockholmshem, och de avser år 1987. Där visar det sig att man får för en normalstor lägenhet i innerstaden, 70 m?, byggd någon gång mellan 1935 och 1939 betala en årshyra på 20 000 kr. För en förortslägenhet byggd 1986 är hyran för samma bostadsstorlek 31 000 kr., och för en lägenhet i området Västra Smedshagen i Hässelby — alltså en bit ut i regionen — är årshyran 36 000 kr. Denna jämförelse visar att lägesfaktorn inte alls spelar någon positiv roll i den meningen att ett bättre läge kostar mer än vad ett sämre läge gör. Det förhåller sig i stället precis tvärtom. Bor man i en utmärkt lägenhet centralt i city så kostar den mindre än 2 000 kr. i månaden, medan en lägenhet i Hässelby kostar 3 000 kr. i månaden. Bo Södersten, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot, avslutar med slutsatsen: ”Denna hyressättningsprincip är fullständigt orimlig och leder till stora orättvisor”. Det finns också undersökningar som visar skillnaderna mellan hyra och betalningsvilja när det gäller andra större städer. Delar av de belopp som bostadskonsumenterna är beredda att betala ytterligare försvinner från marknaden. Den bruksvärdesreglerade bostadsmarknaden medverkar nämligen till att vi får en lägenhetsmarknad med s.k. svarta överlåtelsevärden — precis som i alla andra politikeroch centralstyrda marknader. Den här hyresregleringen härrör från kristidslagstiftningen, alltså från tiden kring andra världskriget. Denna debatt förs mer än fyra decennier efter krigets slut! Vidare vill vi moderater ha en hyressättning som i större utsträckning speglar just de boendes preferenser. Det ger en bättre och fungerande marknad och en mer normal rörlighet. I dag får man faktiskt betala högre hyra ju mindre nöjd man är med läget på en viss bostad. Herr talman! Vi moderater vill också stimulera och inte motarbeta ägandet av sin egen bostad. Om man jämför nybyggandet av bostäder kan man konstatera att 1980 uppläts 61 26 av de nybyggda bostäderna med äganderätt. 1989, dvs. förra året, var motsvarande siffra endast 21 96. Om man studerar många av de under senare åren byggda grupphusen kan man konstatera att det är tio gånger fler av dem som upplåts med hyresoch bostadsrätt än med äganderätt. Ändå visar undersökningar, bl.a. från Sifo, att 9 svenskar av 10 vill äga sin bostad! Men med den nuvarande politiken producerar man bostäder tvärtemot människors önskemål. Vi moderater vill ändra på det också. Vi vill ändra finansieringsreglerna, ändra avdragsbegränsningarna, underlätta för övergång från hyresrätt till bostadsrätt, ta bort hembudsmöjligheterna för HSB och Riksbyggen, vi vill införa system för ägarlägenheter m.m. Samtidigt tycker vi moderater att det är viktigt att få billigare bostäder och bostäder som mer överensstämmer med människornas egna önskemål, dvs. att vi skall avreglera byggregler och lånebestämmelser som båda i kombination trissar upp byggnadsoch bostadskostnaderna. Vi tycker att man skall kunna satsa på vissa avsteg från normerna i ett kort perspektiv — detta har man gjort på vissa håll, bl.a. i Uppsala. Där har man pressat kostnaderna med mellan 20 och 25 96. Det ger lägre kostnader, och det visar sig också att människorna trivs bättre i dessa områden och ogärna vill flytta därifrån. Vi vill också ha en allmän avreglering av bostadsmarknaden. Vi har i en reservation sagt att vi vill avveckla de byggnadsreglerande åtgärderna, som infördes i syfte att öka bostadsbyggandet på bekostnad av de s.k. kommersiella lokalerna. Det visar sig bl.a. i en utvärdering som länsstyrelsen i Stockholm har gjort att dessa åtgärder inte ger den tänkta effekten. I vissa fall får de snarare motsatt effekt, dvs. att de begränsar bostadsbyggandet. Vi moderater vill även stärka de boendes ställning. Vi anser att det finns litet för mycket korporativism på bostadsmarknaden i dag, där de stora organisationerna som ofta är mer eller mindre s-märkta, tar över människornas egna möjligheter att påverka sitt boende. Vi moderater vill även förbättra ungdomarnas situation på bostadsmark naden. Det är en av de grupper som har de största problemen på den genomreglerade bostadsmarknaden. I stället för att införa nya regleringar på detta område vill vi avveckla regleringar. Det visar sig nämligen att dessa nya regleringar för att man skall komma till rätta med problemen har medfört ytterligare problem. Vi är emot en sådan utveckling. Det finns även andra moderata förslag som har nedröstats av utskottsmajoriteten. De gäller ökade anslag till kulturhistoriskt intressanta byggnader. I fråga om sådana vill vi öka regeringens anslag med 100 milj.kr. Vi tycker att det är viktigt att behålla dessa omistliga kulturhistoriska värden. Vi har också i ett särskilt yttrande sagt att det är viktigt att främja boendet på landsbygden. Det säger vi dels för att vi tycker det, dels med tanke på de diskussioner som förs om de förväntade ändringarna av finansieringsreglerna som kommer att läggas på riksdagens bord senare under våren. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i detta betänkande. Men jag vill avslutningsvis ställa tre frågor till majoritetens talesman. Det råder i dag ingen neutralitet mellan upplåtelseformerna på bostadsmarknaden. Varför vill socialdemokraterna styra människorna till i första hand hyresoch bostadsrättsboende, när de vet att människor i mycket stor utsträckning vill äga sin bostad? Bo Södersten sade, vilket jag har redogjort för tidigare och nu upprepar: Denna hyressättningsprincip när det gäller bruksvärdessystemet är fullständigt orimlig och leder till stora orättvisor. Varför är socialdemokraterna inte beredda att ta bort orimligheten och de stora orättvisorna? Till sist vill jag fråga: Ungdomarna är en grupp som har fått mycket stora problem på grund av den genomreglerade bostadsmarknaden. Anser socialdemokraternas talesman att det är rimligt att särbehandla ungdomar? I t.ex. Upplands Väsby har man satt upp speciella ungdomsbostäder som mer liknar baracker än bostäder, och man har där t.o.m. stora skyltar mot E 4 där det står att här bor minsann ungdomarna i Upplands Väsby. Är det ett rimligt sätt att särbehandla ungdomar?
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon längre debatt med Jan Sandberg. Det finns ingen anledning att göra det utom på en punkt. Jan Sandberg sade att han och hans parti vill främja boendet på landsbygden. Hur vill moderaterna göra det? Han sade nämligen inte något om det. Jan Sandberg har sagt nej till alla förslag som vi från centern har väckt på detta område, förslag som har väckts av landsbygdskampanjen Hela Sverige skall leva. Dessa förslag omfattas av väldigt många människor som bor på landsbygden. Dessa förslag gäller att man skall stimulera fram små hyreshusalternativ på landsbygden och på de små orterna. Hur vill moderaterna främja boendet på landsbygden, eftersom de säger nej till dessa förslag som en bred allmänhet i Sverige står bakom?
Herr talman! Till Agne Hansson vill jag säga att vi moderater, som jag nämnde i mitt anförande, vill vidta åtgärder på bostadsmarknaden, som ex empelvis underlättar mer variation när det gäller bostadsbyggandet. Det är något som inte bara skulle gynna bostadskonsumenterna i hela Sverige utan framför allt de boende i glesbygden. Det har vidtagits åtgärder som har minskat människors möjligheter att bo i en egen bostad — det är nämligen väldigt många människor i dessa delar av landet som bor i t.ex. en villa. Vi vill förändra många av begränsningarna i fråga om avdragsrätt, m.m. som har genomförts. Även det skulle gynna de boende på landsbygden. Utöver detta, och då kommer vi in i en mer allmän debatt, kommer det att läggas fram förslag under våren, i vilka bostadssektorn i sig tas upp. Men på t.ex. trafikområdet kommer dessa förslag att innebära kraftigt höjda bensinskatter som gör att det blir ännu svårare för människor i glesbygden att bo där de bor eller för andra människor att flytta dit. Vi har även föreslagit ändringar i fråga om realisationsvinstbeskattningen, vilket skulle underlätta för människor att flytta från litet mer koncentrerade områden till glesare delar av Sverige. Det är några exempel. Vi har förslag på bostadsområdet, men vi har också heltäckande förslag på en mängd andra områden. Allt detta sammantaget kommer att innebära att möjligheterna att bo på den svenska landsbygden kommer öka betydligt.

Herr talman! De senaste åren har problemen på bostadsmarknaden blivit alltmer påtagliga: — Bostadsköerna växer, särskilt i storstadsområdena. —- Bristen på smålägenheter skapar särskilda problem, bl.a. för ungdomar som vill skaffa sig en egen bostad. — Den låga rörligheten på bostadsmarknaden, bl.a. till följd av regleringar, förstärker människors svårigheter att finna en bostad som passar deras önskemål och behov. Ett ombyggnadsoch reparationsprogram, ROT, byggt på omfattande subventioner, startade i början på 80-talet och drog med sig ombyggnader som ofta blivit mer omfattande än hyresgästerna önskat, vilket bl.a. har medfört att antalet smålägenheter har minskat mycket. Samma program har senare panikbromsats kraftigt, först med administrativa styrmedel och sedan med ekonomiska i förhoppningen att detta skulle öka nyproduktionen. — Möjligheterna att bilda bostadsrättsföreningar har på olika sätt försämrats — senast genom riksdagens beslut att stoppa räntebidragen för allmännyttiga fastigheter som säljs till hyresgästerna. —- Nyproduktionens kostnader har stigit kraftigt under de senaste åren. Många nybyggnadsprojekt kan inte startas därför att kostnaderna är så höga att länsbostadsnämnderna inte beviljar några lån. Herr talman! Jag har tidigare här i våra bostadsdebatter i kammaren sagt att regeringen självfallet inte kan lastas för alla krissymptom som nu uppträder på bostadsmarknaden. Även kommunerna spelar en mycket viktig roll i bostadspolitiken. Vidare kan t.ex. snabba förändringar när det gäller efterfrågan och flyttningsmönster skapa problem som i varje fall på kort sikt inte kan påverkas på politisk väg. Men det råder ändå inget tvivel om att social demokraterna bär ett betydande ansvar för den situation som har uppstått. Bristen på smålägenheter är t.ex. i hög grad en följd av en medveten socialdemokratisk politik såväl ute i kommunerna som på riksplanet där ROT-programmet och lagändringar tidigare har drivit fram t.ex. lägenhetssammanslagningar. Tack och lov kunde de borgerliga partierna tillsammans med miljöpartiet och vpk för ett år sedan här i riksdagen stoppa de statliga bidragen till lägenhetssammanslagningar. Men stor skada har redan skett. Den lilla rörligheten på bostadsmarknaden beror bl.a. på regleringar som socialdemokraterna drivit igenom och försvarar. Ingreppen mot bostadsrättsboendet är uttryck för en ideologiskt betingad skepsis mot en boendeform där människor själva får ta ansvar och äga sin bostad. Det finns starka skäl för att ompröva bostadspolitiken. Den har fastnat i ett föråldrat mönster och bygger i allt väsentligt på gamla regleringar, subventioner och inskränkningar i människors valfrihet. Vilever fortfarande med de kristidsregleringar som vi har samlat på oss under decennier och som i många fall tillkom när vi på kort tid skulle bygga bort bostadsnöden. I dag när trångboddheten och ohygieniska bostäder är ovanliga har vi en ny situation. Problemen ligger på ett annat plan. Det är nu regleringar som hämmar framväxten av en fungerande bostadsmarknad där människors önskemål står i centrum. Tecknen på att ett omfattande bruk av administrativa regleringar har någon gynnsam effekt t.ex. på rättvisan i boendet är få. Tvärtom vet vi att på en genomreglerad marknad har den lättast att ta sig fram som har goda kontakter och som inte drar sig för att betala svarta pengar. Det går att se klara paralleller mellan situationen på den genomreglerade bostadsmarknaden, som också Jan Sandberg nämnde här förut, och den situation som rått och fortfarande delvis råder i Östeuropa. Brist, köer, svarta pengar och byteshandel blir alltid resultatet av regleringar och planhushållning. Regeringen har visat en anmärkningsvärd bostadspolitisk passivitet. Redan före valet 1982 meddelade socialdemokraterna att bostadspolitiken snabbt skulle ses över. Först hösten 1986 kom resultatet av denna skyndsamma Översyn, som inte medförde att något väsentligt bostadspolitiskt problem fördes närmare sin lösning. Det enda konkreta resultatet var en rad nya subventionsformer. Herr talman! De boendes önskemål måste enligt folkpartiets uppfattning vara utgångspunkten för bostadspolitiken. Valfriheten måste öka. Staten skall inte genom ekonomiska styrmedel eller administrativa regleringar gynna eller missgynna vissa upplåtelseformer, bostadstyper eller fastighetsägare. Bostadspolitiken måste nu läggas om så att användningen av kristidsregleringar — med förebilder i 1940-talets helt annorlunda bostadssituation — minskar, behovet av subventioner begränsas och valfriheten för de boende ökar. Detta innebär att marknadsmekanismerna, på ett bättre sätt än centrala regleringar, får avspegla människors önskemål. Jag vill nu ange några av de riktlinjer som enligt folkpartiets mening bör gälla för bostadspolitiken. Det är ett viktigt bostadssocialt mål att alla skall ha tillgång till en bra bostad. Vi har en hög bostadsstandard i Sverige, även om det fortfarande finns undantag. Institutionsboendet i ordnade former bör minskas och i den takt alternativ kan ordnas. De som bor på institution bör ges en så hemlik miljö som möjligt. De som så önskar skall ha rätt till att bo i ett eget rum. Folkpartiet lägger också fram förslag om gruppboende som behandlas i ett annat betänkande i riksdagen. Stora ansträngningar bör göras för att småhushållen lättare kan hitta en passande bostad. De svårigheter som i dag möter bl.a. flyktingar, ungdomar och ensamstående från splittrade familjer kan inte accepteras. Läget på bostadsmarknaden har förändrats kraftigt under de senaste åren. Det rekordhöga byggandet under slutet av 1960-talet och början av 1970 talet ledde till en mättning av marknaden, och många kommuner fick problem med outhyrda lägenheter. För ungefär tio år sedan redovisade de flesta kommuner ett överskott på bostäder eller en bostadsmarknad i balans. 1984 redovisade 44 kommuner brist på bostäder. 1989 redovisade 234 kommuner brist på lägenheter. Överskott fanns endast i tre kommuner. Mellan 1960 och 1985 har antalet enpersonshushåll fördubblats. Vart femte hushåll bestod av en person 1960. Numera består vart tredje hushåll av en person. Samtidigt som antalet småhushåll ökat kraftigt har antalet smålägenheter minskat. Mellan 1980 och 1985 har antalet mindre lägenheter, om högst ett rum och kök, minskat med mellan 90 000 och 100 000. Det finns nu enligt prognoser ett relativt stort behov av nyproduktion, men byggandet kommer att vara inriktat på små lägenheter. Detta beror givetvis på det samband som jag tidigare påvisade, att vi tidigare har byggt så få smålägenheter och slagit ihop så många av dem som har funnits tidigare. Det är ofrånkomligt i den nuvarande situationen att byggandet därför i hög grad inriktas på smålägenheter, men det hade självfallet varit önskvärt att vi hade kunnat bygga bostadsområden som skapar förutsättningar för en mera allsidig hushållssammansättning. Det kommer t.ex. att finnas mycket få barnfamiljer i de nya hyreshus som byggs där det praktiskt taget enbart finns mindre lägenheter. Detta problem är resultatet av en medveten socialdemokratisk politik. Socialdemokraterna har på alla sätt försökt minska antalet smålägenheter. Genom statligt stöd har omfattande ombyggnader genomförts som lett till färre och större lägenheter. Nu ser vi resultatet av en snedvriden politik där man inte har tagit hänsyn till de boendes önskemål. Bostadsbyggandet behöver öka särskilt i storstadsområdena. Trots en snabbare folkökning i dessa svarar de inte för en högre andel av bostadsbyggandet än vad deras andel av befolkningen motsvarar. Det låga bostadsbyggandet beror bl.a. på att länsbostadsnämnderna inte beviljar bidrag till bostäder om byggkostnaderna anses för höga. Motivet för detta är att priskontrollen anses medverka till att priserna hålls nere. Vi tror inte att det med administrativa regleringar är möjligt att sänka kostnaderna på bostäderna annat än kanske på mycket kort sikt. Den främsta effekten av kostnadskontrollen är sannolikt att bostadsbyggandet blir lägre än vad det annars skulle ha blivit. Kostnadskontrollen tvingar också fram ändrade planer, vilket ofta är fördyrande. Kostnadskontrollen är stelbent och förhindrar lösningar som kan vara billigare på sikt. Sannolikt hindras också kreativa och spännande lösningar samt kvaliteten. Den nu gällande ordningen bör därför avskaffas. Räntebidragen skall även framgent vara begränsade genom att de utgår från en schablonmässigt framräknad ram. Herr talman! Många människor önskar bo med bostadsrätt. Många uppskattar den förening av enskilt ägande och gemensamt ansvarstagande för fastigheten i demokratiska former som bostadsrättsboendet erbjuder. Detta medför många gånger också lägre boendekostnader. Nära förknippat med det enskilda ägandet är den fria överlåtelserätten av bostadsrättslägenheter. ; Även om antalet bostadsrättslägenheter har ökat kraftigt är det fortfa | rande endast var sjätte bostad som upplåts med bostadsrätt. Ett ökat boende med bostadsrätt medverkar också till ett ökat individuellt sparande. För att | tillfredsställa valfriheten och människors önskemål behövs en massiv om | vandling av hyresrätter till bostadsrätter. Kommunerna borde ta initiativ till | en försäljning till hyresgästerna. Intäkter från sådana försäljningar skulle dessutom kunna undanröja skattehöjningar i kommunerna. Under den tid folkpartiet hade ansvar för bostadspolitiken beslutade riks | dagen bl.a. att underlätta ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Hyres ; gäster som bildade en bostadsrättsförening fick förköpsrätt till en fastighet | när den såldes. Bostadsrättslagen kompletterades med en bestämmelse där ; det klargjordes att bostadsrätter får överlåtas. | Riksdagens beslut innebar att hyresgästerna fick rätt att inlämna en intresseanmälan gällande förvärv av fastigheten. Om två tredjedelar av de boende förklarade sig intresserade av en ombildning erhöll de företräde vid en försäljning av fastigheten. Fastigheten fick således inte säljas utan att först ha erbjudits till de boende. Denna rätt gavs till alla hyresgäster, oberoende av ägare. Riksdagens majoritet ändrade emellertid propositionen så att bostadsrättsförening ansluten till rikskooperativ organisation undantogs från kravet på två tredjedels majoritet av hyresgästerna för att förköpsrätt skulle inträda. Folkpartiet anser fortfarande att propositionens ursprungliga förslag är att föredra. Kravet på kvalificerad majoritet bör dock mildras så att det räcker med enkel majoritet. Det bör vidare räcka med tre lägenheter för att denna | rätt att bilda en bostadsrättsförening skall gälla. Riksdagen bör besluta om | ändringar i bostadsrättslagen i enlighet med dessa riktlinjer. På förslag av den socialdemokratiska regeringen beslutade riksdagen 1983 att ytterligare inskränka hyresgästernas förköpsrätt så att hyresgäster i fastigheter som ägs av bl.a. stat, landsting, kommun eller allmännyttigt bostadsföretag inte har denna rätt. Genom en lagändring har det också slagits fast att kommunens förköpsrätt går före de boendes. Folkpartiet anser att de boende som så önskar skall ha företräde vid försäljning, oavsett vem som äger fastigheten och oavsett vem som är köpare. Herr talman! Riksdagens majoritet beslutade i december 1987 på förslag av regeringen att räntebidrag skall dras in om en allmännyttigt ägd fastighet säljs till en av de boende bildad bostadsrättsförening. Beslutet hade sin udd riktad mot de kommuner som vill öka andelen bostadsrätter och på detta sätt främja ett utökat inflytande och ansvarstagande från de boendes sida. Dess orättvisa karaktär underströks ytterligare av att HSB och Riksbyggen vid riksdagsbehandlingen undantogs från den nya regeln. Denna tendens att gynna två organisationer framför andra är ett direkt stötande inslag i regeringens bostadspolitik. Riksdagen bör besluta om en återgång till de regler som tidigare gällde. Herr talman! Staten har påtagit sig förlustansvar enligt 33 §, 1962 års bostadslånekungörelse. Det ansvar för vissa förluster i de kommunala bostadsföretagen som staten påtog sig redan år 1946 syftade ursprungligen till att förmå företagen att bygga bostäder trots risken för att inte få dessa uthyrda. År 1968 upphörde det statliga ansvaret för nytillkommande hus, och förlustansvaret avser därför numera bara hus byggda dessförinnan. Av 1946 års riksdagsbeslut framgår att en förutsättning för det statliga förlustansvaret var att hyressättningen skulle vara sådan att alla normalt uppkommande utgifter och hyresförluster skulle täckas med hyrorna. Förluster som uppkommit till följd av försummelser eller vårdslöshet i fastighetsförvaltningen, t.ex. vanvård av byggnad eller upplåtelse av lägenhet till någon som inte har råd att hyra den, skulle inte täckas av staten. Övriga onormala förluster, t.ex. sådana som föranletts av ”ej förutsebara” kostnader skulle kunna bäras till 20 70 av kommunen och till 80 96 av staten. Som framgår av denna framställning har den ursprungliga avsikten varit att statens förlustansvar bara skall aktualiseras i mycket speciella fall och endast avse onormala förluster som i huvudsak är beroende av förhållanden över vilka det enskilda bostadsföretaget inte kunnat råda. Genom en av Sveriges Fastighetsägareförbund genomförd undersökning tvingas vi dock konstatera att de utbetalningar som under 1980-talet skett med stöd av de aktuella bestämmelserna har ökat på ett minst sagt anmärkningsvärt sätt. Framför allt gäller detta sedan år 1985, sedan bostadsstyrelsen detta år utfärdat nya tillämpningsföreskrifter. Uppenbarligen har dessa föreskrifter givit utrymme för en betydligt vidare tolkning av vilka förluster som skall täckas av den statliga garantin. Den mer generösa tolkning av bl.a. förlustbegreppet som synes ligga bakom de ökade utbetalningarna strider mot de ursprungliga bestämmelserna och intentionerna. I en folkpartimotion har därför föreslagits att kraftfulla åtgärder skall vidtas så att endast sådana förluster som ursprungligen avsetts kommer att täckas. Vägledande vid bedömningen av huruvida förlustansvaret skall utlösas bör vara om förlusten är föranledd av mycket speciella händelser på orten som inte kunnat förutses. Vidare bör det statliga ansvaret begränsas i tiden. Fram till dags dato har ända upp till tre år gamla förvaltningsförluster kunnat grunda ersättning från staten. Detta är enligt folkpartiets uppfattning en orimlig ordning, och jag yrkar här bifall till en gemensam reservation, nr 21, från folkpartiet, moderaterna och centern. Herr talman! Bostadsförmedlingarna kan spela en aktiv roll för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och göra denna effektivare. För att få resurser för att t.ex. arbeta aktivt med byten av lägenheter bör bostadsförmedlingarna ha möjlighet att ta ut avgifter för sin verksamhet. Vidare gäller det markvillkoret. Riksdagen har tidigare beslutat att undantag från markvillkoret för s.k. styckebyggda småhus skall upphöra den 30 juni 1990. Ännu tidigare fanns även ett undantag från markvillkoret för mark i saneringsområden. Markvillkoret innebär att marken skall förmedlas av kommunen för att rätt till statliga bostadslån skall erhållas. I praktiken innebär markvillkoret numera främst att kommunen ges möjlighet att ställa en mängd krav på byggnationen utöver planoch bygglagens bestämmelser innan dispens från markvillkoret lämnas. Särskilt i storstadsområdena har kommunerna få småhustomter att fördela. Regeringen redovisade i budgetpropositionen att den inte avser att förlänga undantagen från markvillkoret efter den 30 juni 1990. Vi anser i folkpartiet att markvillkoret bör avskaffas. Kommunernas möjligheter att styra byggandet är tillräckliga, inte minst genom den fysiska planeringen. Konkurrensvillkoret innebär vidare att bostadslån vid byggande av flerfamiljshus bara utgår om byggnadsarbetena upphandlats genom att anbud tagits in. Det har nu visat sig att byggföretagen ofta kan förhandla fram bättre pris och högre kvalitet. Konkurrensvillkoret är moget att avskaffas. Det skulle också öka byggföretagens möjligheter att bygga s.k. referensobjekt. Efter regeringsskiftet 1982 infördes det s.k. ROT-programmet. Det var ett led i strävandena att bygga om i stor omfattning och innebar, som jag tidigare har sagt, en stor utslagning av smålägenheter. Det ökade behovet av bostadssubventioner och innebar att subventioner kunde utgå för löpande underhåll. Folkpartiet anser att ombyggnader bör ske varsamt med stor hänsyn till de boendes önskemål. Det är därför angeläget att de hyresgäster som berörs av en ombyggnad ges större möjligheter att påverka omfattningen av denna. Detta inflytande bör utövas av de hyresgäster som berörs av ombyggnaden och inte alltid av hyresgästorganisationen. Vi anser således att det s.k. hyresgästintyget, som normalt krävs för att få byggnadslov för åtgärd utöver lägsta godtagbara standard, bör utfärdas av de berörda hyresgästerna. På samma sätt bör ombyggnadslån för hyreshus normalt endast beviljas om de berörda hyresgästerna tillstyrker ombyggnaden. För ombyggnad inne i lägenhet bör normalt krävas att lägenhetsinnehavaren har tillstyrkt ombyggnaden. Underhåll såsom byte av avloppsstammar måste givetvis kunna utföras, men större förändringar såsom byte av t.ex. köksutrustning bör endast kunna göras om hyresgästen accepterar detta. I fråga om villkoren för radonbidraget vill jag instämma i de synpunkter som framkommit i motioner från folkpartiet och centern, att det gränsvärde för radondotterhalten som i dag tillämpas snararast bör sänkas. Samhället kan inte stå passivt medan boende i radonhus dagligen utsätts för allvarliga hälsorisker. Målet måste naturligtvis vara att sådana förändringar görs i våra bostäder att radonet inte längre utgör någon hälsofara. De olika gränsvärden som tillämpas för radondotterhalten i bostäder måste därför sänkas till en nivå under de i dag gällande. Vad avser det gränsvärde som nu diskuteras inom strålskyddsinstitutet, måste ett första steg vara att sänka radonvärdehalten. Riksdagen bör redan nu förorda en sänkning av detta gränsvärde. Utgångspunkten bör vara att gränsvärdet för bidrag snarast sänks till högst 200 Bq/m?. I övervägandet bör förutom rent medicinska och ekonomiska skäl för ett visst gränsvärde även beaktas den oro för radon som många drabbade husägare känner. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till samtliga reservationer som folkpartiet står bakom till detta betänkande.

Herr talman! I miljöpartiet de grönas partimotion om utveckling av ekologiskt byggande ger vi en allmän introduktion till vår bostadspolitik. Vår primära utgångspunkt är en ekologisk syn på bostad och bebyggelse, en syn som utskottet ännu inte tycks moget att bejaka. I det här betänkandet har vår motion om ekologiskt byggande inte tagits med. Betänkandet heter ”Vissa anslag till bostadsförsörjningen”, men hanterar inte bara anslag utan även miljöfrågor som radon, fukt och mögel, blandat med allmänna bostadspolitiska tankegångar. När jag nu i veckan fick det färdigtryckta betänkandet beklagade jag att jag vid behandlingen i utskottet inte har reagerat mot den här blandningen. Det innebär bl.a. att vår allmänna syn på bostadspolitiken inte finns med annat än som ett särskilt yttrande. Men detta beror kanske på att den traditionella bostadspolitiska debatten har gått i stå mellan vänster och höger och att man inte riktigt vet var man skall behandla de nya miljöfrågorna. För mig är miljön utgångspunkten för en god bostadspolitik. Bidragsregler, subventioner och upplåtelseformer av olika slag är alla sådana faktorer som skall underordnas en grön bostadsmiljö. Nu ser det från min synpunkt ofta ut tvärtom: de gröna frågorna löses efter det att all reglering inom bostadsbyggandet och bostadsmarknaden har fått sin beskärda del. Man talar inte för inte om lånearkitektur inom bostadsbyggandet som något som försvårar utformningen av en genuint god bomiljö. Efterkrigstidens traditionella bostadspolitik av huvudsakligen socialdemokratiskt märke har varit inriktad på att möta en traditionell tillväxt, främst i städerna. Det är den gängse tillväxtpolitiken som har medfört en urbanisering av aldrig tidigare skådat slag. Det s.k. miljonprogrammets bostadsköer uppvisar stora, välkända brister socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Samtidigt har många mindre städer och byar, som alltid erbjuder goda kultur-, arbetsoch bostadsmiljöer, i oförstånd lämnats mer eller mindre åt sitt öde. Vi har en bostadsyta på 45 m? per person i Sverige. Vidare har vi ett par hundra tusen lägenheter som står tomma som ett slags reserv, detta trots tidigare hushållsbildning bland ungdomar, ett ökat antal uppdelade hushåll på grund av bl.a. skilsmässor och människors strävan att på äldre dagar kunna bo kvar i eget hem så länge det är möjligt. Dessa förhållanden tyder på att bostadsstandarden trots allt är god, framför allt i ett internationellt perspektiv, och att vi närmar oss en mättnadspunkt i Sverige. Problemen med underskott på bostäder torde i huvudsak kunna lösas dels med en verkligt aktiv regionalpolitik, dels med åtgärder för att stimulera omflyttning från större till mindre lägenheter. En nationell och regional politik som ytterligare ökar överhettningen till vissa storstadsområden kan inte accepteras, eftersom obalanserna i bostadsutbudet då ökar ytterligare, oaktat alla andra vidföljande obalanser. Jag anser det nu vara hög tid att omforma bostadspolitiken enligt de krav som måste ställas på resurshushållning och en i alla avseenden god boendemiljö. Bara några av dessa krav finns i den gamla bostadspolitiken. Kravet på sunda bostäder måste exempelvis utvecklas till att omfatta alla ekologiska aspekter. Så vill jag, herr talman, gå över till stödet till ungdomars boende. Den traditionella tillväxtpolitiken har lett till till att hundratusentals ungdomar står i kö för att få egen bostad, främst i storstadsområden. Hade de gamla partierna skött sin egen tillväxtpolitik bättre, hade man måhända kunnat balansera utbudet av arbetsoch utbildningsplatser med tillgången på bostäder. Detta har inte varit och är fortfarande inte fallet. De politiker som genom åren lovar runt och håller tunt i vad gäller ungdomsbostäder har ett stort ansvar för ungdomarnas bristande tilltro till demokratin i allmänhet och till deras husockupationer i synnerhet. Det är naturligt, med den samhällsstruktur vi har och de förkovringskrav som ställs på ungdomarna, att många måste bo i våra stora städer under sökoch utbildningsåren. Under denna tid har man inte behov av samma bostadsstandard som senare under etableringsåren. Små enkla baslägenheter, gärna med gemensam tillgång till kök, tvätt, dagrum osv. saknas i hög grad. Det är en eftertraktad bostadsform som man i den traditionella bostadspolitiken medvetet — framför allt från socialdemokratiskt håll — och oförnuftigt håller tillbaka. Tillgången begränsas ytterligare av att även såväl betalningsstarka storstadsmänniskor och veckopendlare som pensionärer efterfrågar denna typ av små lägenheter. Bostadsförsörjningen är i huvudsak en kommunal angelägenhet. Storstadsoch överhettningskommunernas politiska ledningar har tyvärr inte klarat denna uppgift, trots goda intentioner och statligt stöd. Starkare styrning från riksdag och regering kan vara nödvändig om inte situationen förändras. Miljöpartiet de gröna avser att pröva införande av mycket höga lägesavgifter för stora kontorslokaler i aktuella kommuner. Avsikten skulle vara att stimulera kontorsföretag att flytta och bereda plats för ombyggnad av stora kontorshus till bostadshotell. Särskilda finansieringsformer måste i så fall troligen utvecklas. Sådan förändring av s.k. cityområden skulle kunna få en mycket livgivande verkan på stadsbruket, förutom att bostadskön drastiskt skulle minska, kanske försvinna. Att återskapa naturens kretslopp i boendet, det är ekologiskt byggande. Definitionen kan inte göras precis, eftersom det finns lika många vägar och medel i sådana människoskapande system som i naturen. Resultatet blir dock att belastningen på naturen minskar. Det ekologiska byggandet innehåller en social dimension som det storskaliga och enbart industriella och behovstäckande byggandet saknar. Det är en social dimension som svårligen låter sig beskrivas, men den innehåller så mycket av självkänsla och gemenskap för de boende som i dag oftast saknas. Man kan tala om en ny folkrörelse, en ekobyrörelse som hämtar sin inspiration i de först byggda ekobyarna. De viktigaste målen för ekobyar som Solbyn utanför Lund och Tuggelite utanför Karlstad är ett boende i gemenskap och med naturen, resurshushållning, ekologiskt genomtänkt drift, kooperativt boende, självförvaltning och självtillit. Nya inslag, i jämförelse med vanlig bebyggelse, är växthus, jordkällare, mulltoa, kakelugn och pump på gården. När nya ekobyar planeras kommer troligen nya inslag, exempelvis samlokaliserade arbetsplatser, grannskapscentraler, kooperativa daghem och småbutiker, egen energiproduktion, egna vindkraftverk, större odlingar, djurhållning och bilsambrukande i bilpooler. Jag har i huvudsak berört s.k. ekobyar i ny bebyggelse. Självfallet innebär ekologiskt byggande även anpassningar av det äldre byggnadsbeståndet till ekologiskt sunda brukningsformer. Exempel från bl.a. Berlin och Göteborg visar klart på möjligheterna att ”ekosanera” befintlig bebyggelse. Ämnet ekologiskt byggande innefattar även ombyggnad av sjuka hus till friska, verkningsfulla åtgärder mot radon och annan ohälsosam strålning, liksom planering av bebyggelse och vegetation, så att vind och buller inte förstör bostadsmiljön. Riksdagen bör uttala sig för att kunskaperna om det ekologiska byggandet samlas och utvecklas. Detta kan ske dels vid boverket, dels vid naturvårdsverket, dels genom inrättande av särskilda ekobyinstitut eller genom inrättande av professurer i ekologiskt byggande vid arkitektskolorna och kanske med egna institutioner. Boverket bör få i uppdrag att snabbutreda, dels hur de institutionella förutsättningarna för ett allmänt ekologiskt byggande bör etableras, dels i vilka former ett ekologiskt experimentbyggande på bostadsområdesnivå kan stödjas av staten. Till detta återkommer vi vid behandlingen av forskningspropositionen. En erfarenhetsbank för teknisk, juridisk och annan kunskap om ekologiskt byggande bör också inrättas. Jag vill också säga några ord om radonproblemet, även om jag generellt och övergripande redan har talat om det. Regeringen har fortfarande inte kommit med konkreta förslag till hur man skall komma till rätta med radonproblemen i våra bostäder. Därför måste vi ihärdigt kräva åtgärder nu enligt det batteri av reservationer som har avgivits från flera partier i protest mot regeringens förhalning av beslut om verkningsfulla åtgärder mot radonet i våra hem. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till samtliga reservationer som jag stött i utskottet. Dessutom stödjer jag centerns förslag om ett program för arbetsplatsbyte, så att man minskar den totala pendlingen mellan bostad och arbetsplats. I radonfrågan stödjer jag centerns eller folkpartiets förslag om förbättrade villkor för radonbidrag. Vpk:s förslag om en byggfuskavgift är bra och kan stödjas, även om jag därmed något förrycker Jan Strömdahls inplacering av partierna på en gammal vänster-högerskala. Regeringen får väl komma med förslag till utformningen av en sådan avgift. Vi har för övrigt i dag sett socialdemokraterna i utskottet stödja förslag om att byggarna skall stödja forskningen. I viss överensstämmelse med detta borde socialdemokraterna då även kunna stödja en byggfuskavgift. Låt mig, när jag ser att jag har litet tid över, replikera Jan Strömdahl, som önskade höra hur vi ser på bostadspolitiken. Jag tycker att det är bra att Jan Strömdahl tar upp en mera ideologiskt inriktad bostadspolitisk debatt här. Jag har efterlyst det vid olika tillfällen i utskottet, och jag skall givetvis delta iden. Jag tror att jag med det jag sagt nu har besvarat en del frågor som Jan Strömdahl från sitt håll ställde till oss. Jag vill bara sammanfattningsvis säga: Vi säger ja till en social bostadspolitik som utgår ifrån de naturgivna ekologiska förutsättningarna. Det är vår utgångspunkt. Vad gäller bidragsformer i bostadssektorn kommer vi också att väldigt positivt stödja en förstärkning och utveckling av bostadsbidraget som en bra reglerande ekonomisk faktor. Däremot ser vi samtidigt att det finns många övriga byggbidrag och subventioner inom boendet som man kanske skall rensa bort. Låt bostaden kosta vad den kostar! Sätt det rätta priset på bostaden, för det innebär faktiskt en resursförbrukning när vi bygger bostäder och när vi underhåller och skall vidmakthålla dem. Då är det bättre att vi vet totalt sett vad byggandet kostar och inte gömmer det bakom en hel massa olika subventioner och bidragsformer. Vi tror också från vårt håll att det måste föras in bättre verkande marknadsmekanismer. Man kan inte säga nej till marknadsmekanismerna — tyvärr, kära vänsterpartister här i kammaren! — därför att man då får svårigheter. Det ser vi väldigt tydligt att vi har fått. Jan Sandberg talade om hur ledande socialdemokrater har redovisat vilka tokigheter som ett övergivande av marknadsmekanismerna har fått på bostadsmarknaden. Men det får inte innebära, det vill jag understryka, att enskilda ägare av bostäder tillskansar sig vinster genom att vi för in marknadsmekanismer. Jag har tidigare talat om en lägesavgift. Utvecklar man en typ av lägesavgift på det viset att samhället skotar hem de övervärden som kan finnas på marknaden, tror vi att det skulle kunna vara en intressant lösning. En utveckling av diskussionen kring de frågorna skulle jag välkomna. Med det avslutar jag mitt inlägg.

Herr talman! Jag kan i stort sett och i svepande ordalag instämma med Jan Strömdahl och säga att vår bostadspolitik är social på det viset att vi anser bostaden vara en rättighet. Men återigen till det ekologiska utgångsläget: Det är också en skyldighet att ta ansvar för sin närmiljö. Att bo är på sätt och vis en skyldighet också, att ta vara på den miljö som man lever och vistas och bor i, där man har sina barn och sina grannar och allt sådant. Det innebär också, som vi ser det, att det är nödvändigt att diskutera formerna för det ekonomiska ansvaret. Vi är inte alldeles övertygade om att förvaltningsformen hyresrätt alltid är den bästa. Varför skulle man inte kunna omvandla hyresrätter till äganderätter, under förutsättning att inte enskilda tillskansar sig felaktiga vinster på en sådan konstruktion?

Herr talman! Så är det åter dags för en bostadspolitisk debatt i denna kammare. Partierna profilerar sig och redovisar sin strategi för boendet. Jag skall senare återkomma till det. Beträffande propositionen föreslår utskottet att ett framlagt förslag om förändrade villkor för stöd till fuktoch mögelskadade hus skall övervägas ytterligare samt att den s.k. tillstyrkanderamen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse för nästa budgetår bestäms till 165 milj.kr. vilket innebär en vidgning med 35 milj.kr. utöver regeringens förslag. Vidare avstyrker utskottet regeringens förslag om att det särskilda tillägget för vintermerkostnader inte skall ingå i det schablonmässigt beräknade låneunderlaget fr.o.m. den 1 juli 1990. Med andra ord: vintertillägget blir kvar i oförändrat skick. I övrigt tillstyrks de regeringsförslag som behandlas i betänkandet. Med anledning av vissa motioner föreslår utskottet riksdagen att göra två tillkännagivanden. Det gäller en översyn av bostadslånereglerna avseende olika former av bostäder för äldre samt en studie av hur markvillkoret i samband med bostadslån tillämpas. Övriga motioner avstyrks. Till betänkandet har fogats inte mindre än 63 reservationer, av skilda arter. Det är en flora bestående av delkrav från de olika partierna. Under vissa punkter har de tre borgerliga partierna enats om gemensamma riktlinjer, om än det är mera undantagsvis de möts på samma våglängd. Ett genomgående tema i de borgerliga reservationerna är att man i ökad omfattning vill gripa in och bestämma över kommunernas göranden och låtanden. Vad är det som gör att ni plötsligt intar denna förmyndarattityd gentemot kommunerna? Vad har skett? Är detta ett nytt inslag i er gemensamma strategi? Varför vill ni centralisera beslutsfattandet? Herr talman! Jag tycker det vore bra om oppositionspartierna kunde ge en analys av varför man har denna tingens ordning. Folkpartiet och moderaterna återkommer i klassisk stil. Man skall begränsa hyresgäströrelsen och dess intentioner. Det är ständiga krav som utskottsmajoriteten bestämt avvisar. Vi slår självfallet vakt om hyresgästerna och deras kamporganisation. Det är och förblir en styrka att hyresgästintressena tillgodoses och bevakas av en representativ organisation. Herr talman! Inledningsvis yrkar jag bifall till betänkandet i dess helhet och avslag på reservationerna. Dagens debatt får väl ses som en förpostfäktning och en generalrepetition inför den bostadspolitiska debatt vi har att vänta i riksdagen under våren 1990. Den 17 april förväntas regeringen lägga fram förslag till nytt bostadsfinansieringssystem. Efter motionskrav och behandling i utskottet får vi åter de battera bostäder i kammaren i början av juni — allt enligt den preliminära tidtabell som nu gäller. Så till reservanterna och deras krav. Jag har suttit och lyssnat till debatten här i dag och inte funnit något speciellt nytt. Det mesta är gammal skåpmat som vi återfinner år efter år. Dagens meny är delvis kryddad med nya recept och ingredienser. Vi kan konstatera att oppositionen är djupt splittrad i en rad principiella övergripande bostadspolitiska frågor. Det är bra för de boende. Om exempelvis moderaternas krav vinner gehör skulle många boende få en ytterst besvärlig situation. Jag lyssnade till Jan Sandbergs inlägg. Det fanns inte någon social anklang i det anförandet. Man talar om valfrihet, men vems valfrihet talar man om? Moderaternas budskap är och förblir att det är marknadskrafterna som skall ges ökat utrymme. De tre borgerliga partierna har var sin reservation när det gäller den framtida bostadspolitikens inriktning och utformning. Vad vill då resp. partier förändra? Moderaterna talar i allmänna ordalag om missförhållanden inom dagens markoch bostadspolitik. De vill ha bort en rad regler, bestämmelser och normer i byggprocessen. Man talar om en snabbare övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Tongångarna känns igen från förr. Det är samma locktoner som åter ljuder ut i kammaren. Herr talman! När jag lyssnade på Erling Bager och närmare tittade på folkpartiets reservationer fann jag dem i stora delar identiska med moderaternas krav. Byråkratin skall bort, säger Erling Bager. Marknadsmekanismerna skall ges ökat utrymme. Fler skall äga sin bostad. Ägandet är det liberala lösenordet till himlen när det gäller bostäder. Reavinstbeskattningen skall reformeras osv. Detta, herr talman, är några primära folkpartikrav som kan nämnas. Om man närmare börjar nagelfara och kritiskt granska de konservativa och liberala reservationerna finner man att det endast är nyanser som skiljer reservanterna åt. Erling Bagers inlägg i dag var starkt kryddat med moderata förtecken. För den oinvigde och väljaren i gemen är det ytterst svårt att skilja de båda partierna folkpartiet och moderata samlingspartiet åt, det är jag övertygad om. Herr talman! Oppositionen formulerar självfallet sina reservationer utifrån sina egna idéer och ideologier. Men eftersom likheten är så slående kan jag inte annat än nämna detta i förbigående. Centern är mera nyanserad i sina krav och sin syn på boendet. Centerreservationen andas utan tvekan en mera social målinriktning. Det noterar vi med tillfredsställelse. Det finns klara skillnader mellan de båda mittenpartierna, och det finns spänningar alltifrån den tid då Birgit Friggebo satt som bostadsminister i departementet. Centern ligger betydligt närmare oss, det är allom bekant. Herr talman! Det är bra att de reaktionära krafterna inte vinner alltför mycket ökat svängrum i den bostadspolitiska debatten. Vissa av dessa frågor kommer att besvaras i ett senare skede. Vad den kommande propositionen om den framtida bostadspolitiken innehåller är ännu inte känt. Det är i dunklet fördolt, som någon har sagt. Frågan bereds för närvarande i regeringskansliet. En del av oppositionens krav kommer väl att tillgodoses, andra inte. Det sker ständigt revideringar när det gäller bostadspolitiken. Även i detta betänkande finns vissa revideringar, och vi får nu avvakta det som kommer senare under våren. Moderaterna och centerpartiet har reserverat sig när det gäller ungdomsboendet. Stödet till ungdomsboendet syftar till att hjälpa ungdomar. Det har ju hänt en hel del på detta område. Det har vidtagits en del åtgärder och andra kommer att vidtas. Vi tycker det är anmärkningsvärt att moderaterna åter vill avskaffa ungdomsbostadsdelegationen, som har verkat under en tid och som vi tycker har delvis också gjort ett fint jobb. Enligt vår mening har behovet av ungdomsbostadsdelegationen snarare ökat. Ramen för kulturhistorisk bebyggelse brukar ofta bli föremål för auktionsutrop och budgivning. Buden haglar runt regeringspartiet. I år höjer vi ramen med ytterligare 35 miljoner. Denna resursförstärkning gör att vissa angelägna projekt kommer till stånd. Behovet är stort. Det finanspolitiska läget är besvärande, och vi kan naturligtvis inte bara höja anslagen utan att ta hänsyn till övrig samhällsekonomi. Till Jan Sandberg vill jag säga att moderaternas påspädning med ytterligare 65 milj.kr. tyvärr inte ryms inom den ekonomiska rambudgetering som bostadsdepartementet och bostadsutskottet lyder under. Vänsterpartiet kommunisterna tar i sin reservation upp studenternas bostadssituation. Vi tycker att detta närmast är en kommunal fråga. Det är självklart att om man får en utbildning till sin ort i sin kommun skall man också se till att det ordnas bostäder. I reservationerna 8 och 9 tas frågan om boendemiljön, servicegrad osv. för handikappade upp. Vi delar motionärernas inställning att de handikappade, liksom övriga grupper i samhället, i största möjliga utsträckning skall ges den rätten och möjligheten att själva välja boendeform, bostadsort och boendemiljö. Finansieringen av gruppbostäder är för närvarande föremål för en översyn i samarbete mellan boverket och socialstyrelsen. I avvaktan på detta vill vi inte tillstyrka motionerna. Moderaterna och folkpartiet har tidigare i dag i kammaren sagt att man vill ha en avreglering av de byggnadsreglerande åtgärderna. Kan herrar folkpartister och moderater närmare konkretisera sig? Hur skall t.ex. det kommersiella byggandet i Stockholm kunna dämpas utan någon form av reglering? Har ni en bättre modell? Det finns en dokumenterad överhettning i de norra delarna av Stockholm, Uppsala och Arlanda-området. Om marknadskrafterna helt skulle släppas loss, skulle det inte finnas några byggjobbare som kunde bygga bostäder. Varför? Jo, profiten och marknadskrafterna skulle se till att det kommersiella byggandet skulle öka i omfattning. Ni skriker och hojtar efter flera bostäder till ungdomarna. Tro inte då att avregleringen skulle kunna genomföras! Bostadsutskottet menar att det i dagsläget finns all anledning att stötta regeringen i dessa frågor, inte minst när det gäller storstadsområdena. Därför yrkar jag avslag på reservation 10. Herr talman! Vi har vidare det ekologiska byggandet. Det har varit en ständig diskussion om detta från samtliga talare. Jag vill erinra om att statsmakterna i olika former verkar för ett ökat engagemang för det ekologiska byggandet. Det gäller stödet till byggforskning, stödet till experimentbyggande och det gäller särskilda insatser inom ramen för bostadslånesystemet. Boverket arbetar med dessa frågor. Visst kan man tala om den snö som föll i fjol, som miljöpartiets företrädare har gjort i dag. Men glöm inte att när dessa stora bostadsområden byggdes under 60-talet och när det stod tusentals människor i kö och väntade på lägenheter, hade vi inte den diskussion som vi har i dagens samhälle. Det är bra att vi diskuterar emellan partierna och att det vidtas åtgärder för det ekologiska byggandet. Det händer en hel del, men vi skall återkomma till denna debatt i samband med att forskningspropositionen läggs fram i ett senare skede. Dagens finansieringssystem är avsett att vara neutralt. Dessa frågor kommer att övervägas i samband med att det läggs ett nytt förslag till bostadsfinansiering. Därför behöver vi inte diskutera den frågan mer nu. Jan Sandberg och Erling Bager vill att antalet bostadsrätter skall öka — det är lösenordet. Kommer ni inte ihåg att det finns en uppenbar risk för en snabbt ökad segregation med ett sådant förslag? Det sägs inte ett ord om den sociala bostadspolitiken från vare sig moderater eller folkpartister i denna debatt. Även de frågorna måste vägas in i besluten. Dessa frågor är en kommunal uppgift att lösa. Riksdagen skall inte peta i det och säga att så och så många bostadsrätter skall byggas. Det är kommunernas bord och inte riksdagens. Herr talman! Det finns en gemensam borgerlig trepartireservation som gäller statens förlustansvar enligt 33 §, 1962 års bostadslånekungörelse. Vad vill reservanterna? Vad vill ni egentligen med den frågan? Skall staten plötsligt springa ifrån sitt ansvar och ensidigt bryta de ingångna avtalen? Sakläget är att det förlustansvar som staten påtagit sig har tillkommit genom ett civilrättsligt avtal mellan stat och låntagare. Det är naturligtvis inte så lätt att ensidigt säga att man nu skall springa ifrån detta ansvar. Vi har ett ansvar som riksdagen sedan tidigare står bakom. Det är inte så lätt att nu efter ett par år när det börjar brännas säga att man skall springa ifrån ansvaret. Boverket har fått ytterligare administrativa förtecken för att titta på detta. Samma dag som utskottet justerade detta betänkande fick boverket regeringens uppdrag att kartlägga hur bestämmelserna har tillämpats under årens lopp. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på reservation 21. De borgerliga vill ha bort markvillkoret och konkurrensvillkoret. Vi tycker att det finns all anledning att markvillkoret finns kvar. Vi vill dessutom tillstyrka en s-motion med ett förslag om närmare studium av markvillkoret och hur det har utfallit, vilka brister som finns och om det är möjligt med en skärpning i framtiden. Det här är viktiga frågor inom bostadspolitiken, inte minst för kommunerna. Detsamma är det med konkurrensvillkoret. Det finns reservationer från moderater och kommunister när det gäller aktieutdelningen från allmännyttan. Det är inte mycket att orda om. Vi tycker att det har gjorts en rimlig avvägning. Folkpartister och moderater kastar sig över hyresgäströrelsen och säger att vi vill beskära den representativa demokratin. För de flesta av oss andra är det ofattbart att ni år efter år återkommer med de propåerna. Vi är defini tivt inte beredda att rucka på de principerna. Vi slår vakt om hyresgäströrelsen nu och i framtiden. Det är majoritetens svar på påhoppen på hyresgäströrelsen. Vi har sedan frågan om bostadsbidrag för ensamstående, dvs. bostadsbidrag för hushåll utan barn. Vi återfinner då de tre borgerliga partierna i en gemensam reservation. Herr talman! Utskottet har tidigare uttalat sig för ett införande av bostadsbidrag för ensamstående. Vi står fast vid den ståndpunkten. Detta är för oss socialdemokrater en mycket viktig fråga, och vi får uppbackning av miljöpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Vilket svar ger de borgerliga partierna till de ensamstående och de många deltidsarbetande som har det svårt? De får ofta en bostad i ett nytt bostadsbestånd, lönen är alltför låg och hyran alltför hög. De tvingas in i en karusell i en situation som är allt annat än avundsvärd. Varför håller ni så hårdnackat på principerna? Vi förutsätter att regeringen i samband med den aviserade propositionen kommer med ett förslag. Det är kanske inte till alla delar till fyllest, men vi kanske knäcker motståndet mot att bostadsbidrag införs för hushåll utan barn. Herr talman! Jag vill avslutningsvis kommentera några inlägg. Jag kan lugna Agne Hansson med att säga att vi skall inte diskutera skatter i dag. Skattedebatten skall vi ta vid ett senare tillfälle. Så till moderaterna och regleringar och de frågor som här ställdes om åtgärder när det gäller ungdomar. Den situation som har uppkommit i Upplands Väsby är naturligtvis inte bra. Men jag tänker inte här i kammardebatten gå in på ett enskilt ärende. Bruksvärdessystemet utreds. Vi har hittills tyckt att det har varit bra, och det tycker vi än i dag. Det är möjligt med förändringar i framtiden, det vet man ingenting om. Man skall inte låsa sig i de här frågorna. Folkpartiet yvdes mycket över de små lägenheterna och ROT-programmet. ROT-programmet var viktigt vid den tid det infördes. Det räddade jobben för tusentals byggnadsarbetare. Vi fick ett bestånd av relativt hygglig standard ute i landet. Det var egentligen Birgit Friggebo som slog upp dörrarna för små lägenheter i det här landet. Vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet har egentligen inte ställt några frågor till mig. Tuggelite är ett projekt som nämndes som ett exempel på en ekologisk by. Tuggelite ligger i min hemkommun. Jag tycker att det är ett utomordentligt bra projekt. Det är det vi i framtiden skall satsa på. Vi skall tillsammans förändra bostadspolitiken. Vi skall förändra den till det bättre. Och vi skall säga nej till bostadsockupationer, oavsett om det drabbar riksdagsledamöter eller andra. Vi får inte släppa loss marknadskrafterna för mycket, och vi måste se till att vi i framtiden får en social bostadspolitik som innebär att alla ges rätt att få en bra bostad. Med det recept som moderaterna och folkpartiet presenterat i den här debatten kommer vi inte, herr talman, att uppnå de målen. Vi övriga partier måste gå in i bostadsdebatten. Låt oss se till att vi får en bättre tingens ordning i framtiden! Herr talman! Jag vill än en gång yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! För det första har vi inte för avsikt att centralisera beslutsfattandet på bostadspolitikens område. Jag förstod inte den fråga Magnus Persson ställde till centern i det här sammanhanget. Jag vill peka på att vi t.ex. har medverkat till PBL-lagstiftningen. Vi i centerpartiet har förtroende för kommunerna. Vi vill däremot inte skärpa markvillkoret, utan vi vill ha bort det. Vi har därför inte ställt oss bakom tillkännagivandet till regeringen. För det andra tog Magnus Persson upp tillkännagivandet om bostäder för äldre och översynen av lånereglerna för sådana. Det har vi i centerpartiet ställt oss bakom. Låt mig här markera att det är viktigt att vi när denna översyn skett fortfarande slår vakt om ålderdomshem som ett prioriterat boendealternativ för äldre för att stimulera den boendeformen. Detta finns med i utskottets skrivning, och jag vill understryka det som står i den delen av betänkandet. För det tredje bemötte Magnus Persson reservationerna 12 och 13 om resurshushållande byggande. Magnus Persson sade: När vi byggde miljonprogrammet fanns det inte någon som diskuterade miljö i det sammanhanget. Jo, tänk att det gjorde det. Centern fanns där och varnade för denna massproduktion och brist på kvalitet. Den här debatten är litet märklig. Jan Strömdahl talade om konstellationer hit och dit, och Magnus Persson sade att oppositionen stod splittrad. Kjell Dahlström fyllde i med att det var ideologi att räkna hur många reservationer olika partier stod bakom. För oss i centerpartiet är ideologi någonting annat än matematik och antal reservationer. Vi lägger fram våra förslag som ett självständigt parti. Sedan överlåter vi till allmänheten och andra att bedöma den politiken. Ibland får vi anslutning till våra förslag, och det är bra. Jag vill återknyta till det jag tidigare sade om att debatten är märklig. Framför allt socialdemokraterna och folkpartiet angriper varandra mycket kraftigt. Erling Bager står här och talar om valfrihet, höga kostnader och trygghet i boendet. Men sedan är man tillsammans beredd att sopa till bostadssektorn genom att beskatta alla boende med 27 miljarder kronor, vilket skulle innebära 2 000—3 000 kr. i månaden i hyreshöjningar. Vad blir det av allt detta fagra tal om socialt mål, valfrihet och bostadsrätter? Vem skall ha rätt och råd att bo i folkpartiets bostadsrätter? Det var detta jag menade när jag i mitt inledningsanförande sade att det var litet svårt att ta den här debatten på allvar förrän vi vet var vi hamnar i denna viktiga fråga. Så till frågan om hushåll utan barn och bostadsbidrag. Det svar som jag kan ge är att alla som är över 29 år och ensamstående i dag inte får något bostadsbidrag. Centerpartiet står bakom bostadsutskottets uttalande att man måste införa bostadsbidrag för hushåll utan barn när skattereformen kommer. Förmodligen är detta långt ifrån tillräckligt. Dessa människor kommer i stor utsträckning att slås ut från bostadsmarknaden. Herr talman! Valfriheten i boendet är i många avseenden mycket viktig. Jag vill fråga socialdemokraterna om det är en medveten politik att egnahemsalternativet helt har försvunnit ur svensk bostadsproduktion i dag. Är det en medveten politik, eller vilka åtgärder vill ni vidta för att se till att det blir en större produktion av egnahem för att öka valfriheten och behålla den formen av boende? Det kommer i framtiden att vara en mycket attraktiv form av boende.

Herr talman! Det är tydligt att Magnus Persson övar sig inför de förstamajtal som han helt säkert skall hålla framöver nu i vår. Det kan man konstatera när man lyssnar på såväl ordval som sätt att argumentera. Det finns många likheter mellan det som sker här i kammaren nu och de förstamajtal som jag tror att Magnus Persson skall hålla, inte minst det faktum att det är mycket glest med åhörare här. Magnus Persson talade i ungefär 25 minuter. Jag misstänker att han kortade sitt anförande något. Men huvuddelen av dessa 25 minuter använde Magnus Persson till att kritisera de förslag som moderata samlingspartiet har lagt fram. Jag nämnde bl.a. i mitt inledningsanförande flera exempel på stora problem och svårigheter som möter människorna på den svenska bostadsmarknaden och de förslag som vi moderater har lagt fram för att lösa dessa problem. Magnus Persson förde i stort sett inte fram något förslag som skulle kunna lösa något av alla de problem som finns. Vad finns det för lösning på problemet med de hundratusentals människor som väntar på en bostad i bostadsköerna? Jag fick heller ingen kommentar till den synpunkt som den tidigare socialdemokratiske riksdagsledamoten hade fört fram angående hyressättningssystemet. Han talade om orättvisor och orimligheter. Jag tänker på professor Södersten. Man sade att man skulle se över detta men att dagens system nog hade fungerat ganska bra. Om Magnus Persson pratar med någon som bor i en lägenhet som inte ligger centralt och som har en relativt dålig bostadsmiljö — detta är ju fallet med många av de lägenheter som byggdes under miljonprogrammets dagar — tror jag att han kommer att finna att denna person inte tycker att det är rimligt att den som har haft förmånen att på något vis få tag på ett hyreskontrakt i centrala Stockholm för denna lägenhet, som är lika stor som den andra, får betala en hyra som är lägre än hyran för lägenheten som inte ligger så centralt. Vi moderater har, precis som jag gjorde i mitt anförande, fört fram en mängd olika förslag på åtgärder som skall lösa alla de problem som i dag finns på bostadsmarknaden. Magnus Persson tyckte vidare att det inte fanns någon social anklang i den moderata bostadspolitiken. Jag nämnde faktiskt ordet ”social bostadspolitik” flera gånger i mitt anförande. Jag vill påstå att den s.k. sociala bostadspolitiken inte är social på det sätt som Magnus Persson vill göra gällande. Jag har tagit med mig dagens nummer av Expressen, som kan ge ett exempel på vad den s.k. sociala bostadspolitiken får för effekter. Rubriken i artikeln är ”Tänk att vi skall behöva söka bidrag. Utfattiga — för att de flyttade”. Det handlar om Lars Erik Ax, 75, och hans fru Anna-Britta, 73, som måste leva på existensminimum bara därför att de har bytt bostad. Nu tvingas de söka bidrag från samhället för att klara av att betala reavinstskatten. Är det en social bostadspolitik? Jag tror inte att det här pensionärsparet tycker att det är speciellt mycket av socialt patos i de regler som gör att de tvingas leva på existensminimum och därutöver söka socialbidrag. Magnus Persson försökte komma ifrån frågan om ungdomsbostäderna och den typ av kategoriboende som man i dag ser exempelvis i Upplands Väsby. Vid den mycket livligt trafikerade E 4, utkastade på ett fält, ligger några barackliknande byggnader som skall vara ungdomsbostäder. Man har till råga på allt satt upp jättestora skyltar för att visa dem som far förbi att här bor minsann Upplands Väsbys ungdomar. Jag tror inte att Upplands Väsbys ungdomar tycker att detta är speciellt trevligt, och det får mig att tänka på gamla typer av bostadslösningar, såsom barnrikehus och undantagsstugor. Jag vill inte återvända till den tidens typer av kategoribostäder. Vi moderater kämpar för att människorna skall bli mer oberoende och i högre grad kunna påverka sitt eget boende. Socialdemokraterna däremot, kommer vad det verkar snart att lägga fram ett nytt skatteförslag som innebär att ännu fler människor blir ännu mer beroende av politiska beslut i så måtto att de i framtiden i större utsträckning tvingas ta bostadsbidrag. Socialdemokraterna tycker tydligen att detta kan var en rimlig utveckling. Magnus Persson påstår att vi, för att lösa den s.k. överhettningen i storstadsregionerna, måste införa ytterligare begränsningar och regleringar. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att länsstyrelsen i Stockholm, som nog kan anses vara en ganska opartisk bedömare av detta, har visat att dessa regleringar inte ökar bostadsbyggandet. Däremot skapar de ytterligare problem för ytterligare bostadsbyggande. Vi löser inte problemen med fler regleringar och fler begränsningar — vad vi behöver är en motsatt inriktning av bostadspolitiken. När jag lyssnade på Magnus Perssons anförande, som var ganska långt, förvånades jag över något som han sade, vilket får mig att ställa en direkt fråga till honom: Ser inte socialdemokraterna att det i dag finns problem på bostadsmarknaden? Köer, svarta pengar, människor som indirekt tvingas till olagligheter för att lösa sin bostadssituation. Vilka förslag är socialdemokraterna beredda att lägga fram för att vi skall kunna lösa alla dessa problem? Detta är problem som finns i andra delar av Europa, i de östliga delarna, problem som är ett resultat av för mycket förmynderi, byråkrati och politiska beslut. Vi moderater har många förslag till förändringar av den anledningen att mycket behöver förändras för att förbättra situationen på bostadsmarknaden och se till att människorna kan få en fungerande bostadsmarknad, en bostadsmarknad till fromma för framför allt medborgarna.

Herr talman! Magnus Persson tog upp en del saker om jag tänkte bemöta. Han hävdade bl.a. att det finns partier som vill bekämpa hyresgäströrelsen, att det kommer ständiga angrepp mot denna. Vad är det, Magnus Persson, för fel på tanken att de människor som bor i den fastighet som berörs av en ombyggnad skall få mer inflytande? Vad är det för fel på tanken att de människorna skall kunna vara med och skriva hyresgästintyg? Jag kan inte se det på annat sätt än att det är en politik som ligger nära inriktningen hos de människor som bor i fastigheterna. Det är en riktig politik, och jag tycker att också socialdemokraterna borde ta upp den. Man skulle kunna lösa detta problem om man inom hyresgäströrelsen hade varit mer lyhörd mot de boende i de berörda fastigheterna. Men oftast har vi fått rapporter om att ombudsmännen inom hyresgäströrelsen kör över de boende, och det är något som vi i folkpartiet reagerar emot. Vi föreslår därför att man låter dem som bor i de berörda husen bestämma mera. Magnus Persson sade också att ROT-programmet har varit mycket bra, att det bl.a. har inneburit att byggnadsarbetare har fått arbete under 80-talets mitt, något som enligt Magnus Persson var mycket viktigt. Jag vill inte bestrida att det är viktigt att vidta arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det skall göras. Men jag vill påpeka att det även finns en annan infallsvinkel när det gäller ROT-programmet. Man har inom detta program nämligen inte genomdrivit vad vi i folkpartiet vill beteckna som varsamma ombyggnader som ligger nära intressena hos de boende. Man kan säga att ”ROT-maskinen” har gått fram på ett ganska brutalt sätt och kört över de boende. Man har gjort ombyggnader som är vad vi ibland kallar för lyxsaneringar. Folkpartiet har reagerat mot detta, och vi har krävt ett mer varsamt ombyggnadsprogram. Också i fråga om detta är det viktigt att de boende har möjlighet att påverka sin boendesituation. Varför kan inte de boende själva få bestämma om de vill ha kvar sin köksinredning och annat i sin egen lägenhet? Varför kan de boende inte få ha ett starkt inflytande över dessa frågor? Vi menar att detta är viktigt. Folkpartiet har ingen tilltro att man genom en mängd regleringar ständigt försöker åstadkomma olika saker. Vi menar att man skall lyssna mer till de boende. Om vi tar ROT-programmet som exempel kan vi se att man där först körde igenom hela det väldiga programmet och lät maskinen gå. Detta gav upphov till protester och ett behov av enorma subventioner. Till slut insåg man att detta var fel, och på det följde det gigantiska tvärstoppet efter förra valet, då man lade om rodret och äntligen — men för sent! — insåg att det var fråga om ett program som skenade i väg och som åstadkom lyxsaneringar vilka drog på staten dyra subventioner. Ärade ledamöter i kammaren! Sverige har faktiskt internationellt sett en relativt låg andel bostadsrätter. Vårt grannland Finland har en dubbelt så stor andel bostadsrätter. Många människor efterfrågar, Magnus Persson, bo stadsrätter och vill välja den formen av boende. Jag menar då att vi politiker skall bidra till att möjliggöra detta. Om man ökar antalet bostadsrättslägenheter och på så sätt får mer jämvikt på marknaden kan man också få ned priserna på bostadsrätter, vilka ibland är oroväckande höga. En ökning av antalet bostadsrätter i de områden som nu har höga priser skulle verka som en dämpande faktor, och en jämvikt på marknaden kommer att medföra att priserna sjunker. Jag vill också ta upp något som Magnus Persson inte nämnde, nämligen radonrisken. Jag tycker att det är oroväckande att socialdemokratiska politiker numera så sällan talar om radonrisken, ett av våra allra allvarligaste hälsoproblem. I slutet av 70-talet, när Eric Enlund var jordbruksminister, jagade Birgitta Dahl honom med krav på att ett radonsaneringsprogram skulle tas fram inom något år. Det lades under den borgerliga regeringens tid fram ett radonprogram, och Birgitta Dahl blev sedan miljöminister 1982. Efter detta har åren bara runnit iväg. Politiker från främst folkpartiet och centerpartiet har ständigt påpekat problemet, men åren bara glider iväg, och man hänvisar till olika utredningar. Detta är ett stort hälsoproblem. Vi har en mycket senfärdig politik. Jag vill verkligen uppmana de socialdemokratiska riksdagsledamöterna att driva på regeringen för att få fram ett nytt saneringsprogram som är värt namnet och som sänker radonhalten i alla bostäder till högst 200 Bq/m?.